Fru talman! Marianne Berg har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att RFSL:s brottsofferjour ska få en långsiktig finansiering, vilka åtgärder jag avser att vidta för att RFSL:s brottsofferjour ska kunna söka medel även för sitt arbete med män som utsatts för samkönat partnervåld samt vilka åtgärder jag avser att vidta för att RFSL:s brottsofferjour ska kunna söka medel för sitt arbete med personer som utsatts för hatbrott. Regeringen har i handlingsplanen för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer särskilt pekat på problematiken kring samkönat partnervåld. Handlingsplanen lämnades till riksdagen i november 2007, och där pekade vi bland annat på att det finns stora behov av kunskaps och verksamhetsutveckling inom detta område. Genom insatserna i handlingsplanen vill regeringen skapa förutsättningar för en långsiktig ambitionshöjning inom området och möta behoven av skydd och stöd för personer som utsätts för våld i samkönade relationer. Regeringen har bland annat ökat stödet till ideella organisationer som bedriver kvinno och brottsofferjourer. För 2009 har 10 miljoner tillförts. Vi satsar också resurser på informations och kunskapsspridning om frågor som rör våld i samkönade relationer. RFSL har under de senaste åren fått öronmärkta statsbidrag i syfte att förstärka och utveckla förbundets brottsofferverksamhet med jour för homosexuella, bisexuella och transpersoner. I 2009 års budget har regeringen avsatt 2,5 miljoner kronor i syfte att förstärka och utveckla brottsofferverksamhet för homo och bisexuella samt transpersoner som utsatts för våld i nära relationer. Dessa riktade medel ingår i en flerårig satsning. Skillnaden från tidigare år kan alltså sägas bestå i att regeringen i stället för att öronmärka medel till just RFSL har avsatt medel för ett visst ändamål utan att peka ut en särskild aktör. Eftersom vår ambition är att möta behoven av en större beredskap och kompetensutveckling inom detta område är det naturligt för regeringen att inte stänga ute andra aktörer som också arbetar med detta. När det gäller frågan om medel i syfte att stödja HBT-personer som utsatts för hatbrott har jag redan i ett tidigare frågesvar hänvisat till en kommande översyn av statsbidraget till organisationer på det sociala området. Denna översyn aviserades av regeringen i propositionen En förnyad folkhälsopolitik . Regeringen avser att fatta beslut om att Statskontoret får i uppdrag att genomföra översynen. Och jag kan meddela att regeringen i dag på sammanträdet har fattat detta beslut. Statskontoret ska bland annat beakta och lämna förslag på hur behovet av statsbidrag till verksamhet inom det sociala området som i dag regleras i annan förordning eller inte omfattas av befintlig reglering kan tillgodoses. Uppdraget ska redovisas senast den 1 augusti i år. En annan möjlighet för RFSL:s brottsofferjour och andra brottsofferstödjande organisationer är att söka projektmedel från Brottsofferfonden som administreras av Brottsoffermyndigheten. Medel från Brottsofferfonden kan erhållas i första hand för forskning, utbildnings-, informations och utvecklingsprojekt, men även för verksamhetsstöd i vissa fall.

Fru talman! Jag tycker att det verkar som att Marianne Berg verkligen vill misstolka regeringens ambitioner i de här frågorna. Det är ju väldigt tydligt att regeringen dels har ökat stödet totalt sett, dels att vi är angelägna om just denna verksamhet som riktar sig till de här målgrupperna genom att vi avsätter särskilda medel för denna verksamhet. Det är ett förhållningssätt som vi tillämpar också på andra områden, att egentligen inte skriva om en aktör utan skriva vilken verksamhet vi vill ha. Det är anledningen till den här förändringen. Det är precis samma förhållningssätt som vi har när det gäller exempelvis kvinnojourer. Vi skriver inte om organisationerna i sig, utan vi skriver att den här verksamheten är viktig, att den måste finnas och att den måste kunna få utvecklas. Då öronmärker vi pengar till verksamheten. Vi välkomnar de verksameter som finns. På detta område finns det inte många aktörer i dag som har en fungerande verksamhet. RFSL:s jour är en i ett litet fåtal och vad jag vet den enda i Stockholm. Utöver det finns det en HBT-jour för lesbiska och bisexuella kvinnor i Norrköping. Vad jag känner till är det de enda två jourer som finns i dag. Konkurrensen är alltså inte stor och medel finns avsatta. Marianne Berg målar upp en orosbild som det inte riktigt finns legitima skäl för.

Fru talman! Jag instämmer i att det är viktigt att den kompetens som har byggts upp tas till vara. Det är precis därför vi har medel avsatta. Jag får ännu en gång upprepa att vi ser att denna verksamhet är viktig och måste finnas. Därför avsätter vi öronmärkta medel. Vi avsätter det till verksamhetsområdet, precis som vi gör på alla andra områden. Med den kompetens som RFSL:s jour har kan man nog vara ganska trygg i att få de medel man ansöker om. Den kompetensen värnar vi; den behövs. Låt mig säga något om hatbrott. Jag ser också med oro på den ökning som vi kan identifiera, även om jag tycker att kunskapen ännu är alltför bristfällig. Ökningen är dock tydlig. Jag känner mig djupt oroad över det. Vi ska göra allt för att bekämpa hatbrott. Här handlar det också om polisens resurser, förhållningssätt och möjlighet att kunna prioritera denna typ av brott. Hatbrott är inte acceptabelt. De måste ha hög prioritet och ska bekämpas med alla medel. Ett sätt att öka vår kunskap är att hitta en bra metodutveckling för verktyg som kan användas av jourer. Kunskapsnivån för att bemöta detta är naturligtvis olika på olika brottsofferjourer. Ett led i detta är att brottsofferjourerna nu börjar föra statistik specifikt över denna typ av brott, vilket är mycket bra. Då kan vi säkra upp det och följa utvecklingen över tid via brottsofferjourerna. Att frågan ställs och att problemet uppmärksammas har ett värde i sig. Det är icke acceptabelt med hatbrott riktat mot någon grupp i samhället. Uppdraget till Statskontoret handlar om att vi har bett om att få ett förslag på hur likvärdiga villkor för att erhålla statsbidrag kan upprättas för organisationer som verkar inom det sociala området. Man ska titta på hur vi kan skapa ett system där det finns samma förutsättningar och villkor oavsett om en organisation har en specifik smal uppgift eller ett tvärsektoriellt förhållnings eller arbetssätt. Det är en av de frågeställningar som är viktiga och som har bäring på denna diskussion.

Fru talman! Marianne Berg insinuerar saker som hon inte borde göra på ett sätt som inte borde ske. Kristdemokraterna och regeringen står upp för alla människovärdesfrågor. Det är anledningen till att vi totalt sett har ökat stödet till de verksamheter som motverkar kränkt människovärde. Det handlar om det ökade stödet som finns i handlingsplanen och det ökade stödet till kvinnojourer och brottsofferjourer. Det handlar också om att vi ger ett riktat stöd till verksamheter som vänder sig till HBT-personer. Men vi måste ha samma förhållningssätt till all bidragsgivning vi gör. Vi talar om vilken verksamhet vi vill ha för pengarna, inte vilken organisation vi vill ska utföra den. Jag tror inte alls att man behöver vara orolig på RFSL. Konkurrensen är inte stor på detta område, vilket jag redan har påpekat. Låt mig återigen nämna den satsning som vi har gjort, och som Marianne Berg också säger är lovvärd. Vi har satt mer pengar på det här området totalt än vad den tidigare regeringen som Marianne Berg supportade gjorde. Jag tycker att vi har all anledning att uttrycka det i debatten och klart och tydligt se att det inte handlar om några indragningar. Det handlar inte om det som Marianne Berg har uttryckt, att vi skulle ha gjort något som har förminskat. Vi har tvärtom gjort tydligt att detta är ett viktigt verksamhetsområde. Här finns pengar att söka. RFSL är fortsatt självklart välkomna med sin ansökan.